Herr talman! Mikael Damberg har frågat statsministern om han var informerad om Nuonaffären, om statsministern kände till de varningar som förelåg inför Nuonaffären samt varför statsministern i så fall godkände Nuonaffären. Interpellationen har överlämnats till mig. Inledningsvis vill jag klargöra att regeringen inte fattat något beslut avseende Vattenfalls förvärv av Nuon. Det följer av aktiebolagslagen att bolagets styrelse ansvarar för bolagets förvaltning. Styrelsen fattar, med beaktande av eventuella särskilda anvisningar från bolagsstämman, beslut i samtliga bolagsfrågor där stämman inte är exklusiv beslutsfattare. Styrelsen för Vattenfall samordnade sin syn med ägaren innan Nuon förvärvades. Informationen lämnades av bolaget vid kontakt med det ansvariga statsrådet, som vid denna tidpunkt var dåvarande chefen för Näringsdepartementet. Genom att ett ansvarigt statsråd får information får regeringen anses bli informerad. Det ansvariga statsrådet ställde relevanta kontrollfrågor, bland annat om Vattenfall kunde klara avkastningen med denna investering. Mot bakgrund av det positiva svaret från styrelsen på denna fråga, och budskapet i rapporter som beställts från externa rådgivare, fann statsrådet inte skäl att ifrågasätta den eniga styrelsens bedömning. Eftersom något regeringsbeslut inte fattades kring förvärvet lämnades inte information till övriga partiledare före förvärvet.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Peter Norman för svaret på min interpellation, som jag hade ställt till statsminister Fredrik Reinfeldt. Jag förstår att det är en lite otacksam uppgift för finansmarknadsministern att vara den som får svara på frågorna om Nuonaffären trots att han inte ens satt i regeringen när regeringen gav klartecken till detta. Herr talman! Jag vill inte sticka under stol med att jag är förvånad över att statsministern själv inte svarar på frågor som rör hans ansvar som regeringschef. Jag menar att flera av de frågor som berör Nuonaffären inte kan besvaras av någon annan än statsministern, eftersom vi får så olika besked från olika regeringsmedlemmar om vad som egentligen hände. Köpet av det holländska energibolaget Nuon för 97 miljarder kronor är den största kontantaffären i Sverige någonsin. Det handlar om mer än dubbelt så mycket pengar som hela det svenska försvaret kostar och nästan fem gånger så mycket som den svenska polisen kostar. 97 miljarder motsvarar kostnaden för 250 000 grundskollärare. Det är alltså väldigt mycket av svenska folkets tillgångar man har använt. Det motsvarar 25 000 kronor per hushåll i Sverige. Näringsdepartementets tjänstemän har redan varnat för att affären var för dyr. Svenska Dagbladet har senare avslöjat att bolaget var dyrare än tidigare känt, genom att Vattenfall tvingas betala ränta på resterande del av bolaget tills full betalning är gjord. Nya siffror visar dessutom att Nuon kan ha varit övervärderat med uppemot 70 miljarder kronor. Svenska Dagbladet har också avslöjat hemliga avtal som låser Vattenfalls möjligheter att hantera sin ekonomiska situation. Man har förbundit sig att inte göra besparingar på Nuon, alltså på den del av bolagets verksamhet som just nu går dåligt. I stället tvingas man göra uppsägningar i Sverige. Med tanke på Nuonaffärens storlek måste det ha varit gemensam beredning i ärendet. Ingen styrelse och inget enskilt statsråd kan rimligen göra sådana jätteaffärer utan att statsministern är informerad och utan att Statsrådsberedningen har godkänt affären. Peter Norman säger nu att informationen inte lämnades till övriga partiledare. Jag har dock Näringsdepartementets promemoria här, och den visar att statsministern och det inre kabinettet informerades av vice statsminister Maud Olofsson innan affären gjordes. Om något annat hade hänt skulle det vara väldigt märkligt. Det är självklart att man som statsminister och ansvarig för regeringens arbete måste ha kontroll över sådana jättebelopp. Menar Peter Norman på fullt allvar att statsministern inte höll sig informerad om en jätteaffär på 97 miljarder kronor?

Herr talman! I dagens interpellationsdebatt efterlyser Mikael Damberg svar, vilka redovisas av finansmarknadsminister Peter Norman i ett första inlägg. Även om det är en allvarlig fråga är det lite högt tonläge från Socialdemokraterna med tanke på att det finns en gång för hantering av ärenden i riksdagen. Det är konstitutionsutskottet. Här finns riksdagens kontrollorgan, där det nu ligger ett ärende till konstitutionsutskottet med rubriken Begäran om granskning av förutvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon . Detta ärende är alltså på gång; det är pågående. Riksdagen har också en ordning för hur och när ärendet kan tas upp i konstitutionsutskottet. Det finns en bestämmelse som går från den 1 februari till den 1 februari, och däremellan lyfts ärenden fram. Sedan flyttas de över till nästa år, med anledning av att vi har vårgranskningsbetänkandet att ta hänsyn till. Detta känner Mikael Damberg väl till, och ärendet är på väg och kommer att hanteras genomgripande på det sätt som görs när det gäller konstitutionsutskottets ärenden. När det gäller Nuonaffären i sig vill jag ta tillfället i akt och tillägga att det som har hänt är allvarligt. Jag tycker dock att tonläget blivit väl uppskruvat från er sida, och därför vill jag ge lite balans i debatten. Styrelsen lät göra en oberoende värdering av en extern finansiell rådgivare, Merrill Lynch, inför köpet. Svaret blev att priset då var rimligt. Därefter har förutsättningarna på energimarknaden förändrats radikalt. Varken jag, ministern eller Mikael Damberg äger en spåkula, och det har uppenbarligen inte heller andra gjort, för överraskningar blev det inte bara för Vattenfall utan även för andra aktörer. Dessutom hade ett strategiarbete tillsammans med konsultbyrån McKinsey identifierat europeisk tillväxt som det mest värdeskapande alternativet för Vattenfall samt att det skulle genomföras genom bland annat förvärv, vilket kunde inkludera större förvärv. Tar man in hela den kontext som då rådde med hela den europeiska energimarknaden som störtdök och att det drabbade många bolag, inte bara Vattenfall, kan man konstatera att värdet på några av Vattenfalls konkurrenter i Europa också har fallit kraftigt sedan 2009. Värdet på Eon och RWE har halverats och GDF har tappat ännu mer. Konstatera kan vi också att beslutet fattades 2009 av bolagsstyrelsen, till hälften tillsatt av S. Observera att inte heller S gick emot förvärvet! Deras representant i näringsutskottet var försiktigt positiv. Det är lätt att med facit i hand göra en bedömning, Mikael Damberg. Det verkar som att man kan göra det i efterhand, och det kan vi alla göra. Däremot är det svårare att göra det i förväg. Vi kan alla vara överens om att den lättaste affären att göra är den där man vet hur utfallet blir. När man sätter in Vattenfall i en historisk bild har bolaget sedan 1990-talet, under dåvarande s-regeringar och framåt, genomgått en kraftig expansion. Under senare år har också Vattenfall haft flera starka resultat, men det har också medfört ett ökat antal kriser och risktagande som med tanke på de år som varit och den globala ekonomiska krisen ställer bolaget inför flera utmaningar. Som jag tidigare nämnde är inte Vattenfall ensamt om att ha dessa utmaningar, utan hela de europeiska energibolagens marknad står inför samma problematik. Sedan 2008 har de stora europeiska energibolagens aktievärde minskat med ca 50 procent, vilket motsvarar en total värdeminskning med ca 2 400 miljarder. Därför tar nu Vattenfall viktiga krafttag om situationen. Bolaget har kommunicerat att det har betydande utmaningar och att dessa nu hanteras.

Herr talman! Mikael Damberg har ställt interpellationen till statsministern som inte vill vara här och svara på frågor. Peter Norman får i stället svara på frågor som rör förvärvet av Nuon och hur välinformerad statsministern var. I budgetpropositionen 2008/09, utgiftsområde 24, skriver regeringen att arbetet med den bolagsgenomgång som regeringen aviserat och som pågår omfattar även Vattenfall i den del som rör eventuella förändringar eller förtydligande av uppdrag. Då talar man också om hur man ser på bolaget. En budgetproposition omfattar ju hela regeringen, så jag antar att hela regeringen var informerad. När jag ställde frågan till statsministern vid en frågestund hur väl informerad regeringen var svarade inte statsministern på informationsfrågan men sade att självklart är regeringschefen ytterst ansvarig. Nu har Ann-Charlotte Hammar Johnsson mycket väl beskrivit att Maud Olofsson är kallad till ett KU-förhör, men statsministern är väl inte kallad till detta. Det som Socialdemokraterna nu försöker utreda är hur väl informerad statsministern var. I regeringens redogörelse till riksdagen, Företag med statligt ägande , från 2009 står det att det övergripande målet för regeringen är att företaget ska skapa värde och i förekommande fall se till att de uttryckta samhällsintressena infrias. Min fråga till Peter Norman är om han tycker att de uttryckta samhällsintressena har infriats och om företaget har skapat något värde genom förvärvet av Nuon. Fråga nummer två: Varför vill inte statsministern vara här och svara på de här frågorna?
Herr talman! Eva-Lena Jansson och Mikael Damberg har varit i riksdagen betydligt längre tid än jag. Jag sitter inte i riksdagen alls utan är bara hitkallad för att svara på interpellationer och annat. Men om jag förstått det hela rätt finns det formalia för interpellationsdebatter. Är man inte nöjd med dem ska man, vad jag förstår, gå till talmannen och ta upp en diskussion om dessa. Om Eva-Lena Jansson och Mikael Damberg är missnöjda med formerna när det gäller vem som ska svara på interpellationer får jag råda dem att ta upp det med talmannen. Det var det ena. Det andra är att det tyvärr är ett par felaktigheter i Mikael Dambergs resonemang. Jag antar att han är missinformerad. Det kan inte bero på något annat. Till att börja med var köpesumman 89 miljarder och inte 97 miljarder. Det är fortfarande väldigt mycket pengar, men köpesumman var alltså inte 97 miljarder. Att Vattenfall genom hemliga avtal skulle ha förbundit sig att inte göra förändringar i Nuon är heller inte sant. Det är kort och gott felaktigt. Man kan till och med se att det under det senaste året har annonserats fler uppsägningar i Holland än i Sverige. Var den informationen kommer ifrån vet jag inte. Den är inte sann. Det har också visat sig i praktiken. Dessutom är det väldigt vanligt vid sådana här stora affärer att företag delfinansierar stora investeringar med lån. Så ser dagens affärsliv ut. Att Vattenfall väljer denna form tillsammans med Nuon är inget konstigt. När det gäller informationsfrågan sade jag på en pressträff i juli att jag har talat med berörda personer angående informationsfrågan. Jag har kommit fram till att bolagets styrelse hade kontakt med ansvarigt statsråd, Maud Olofsson. Hon ställde kontrollfrågor som var relevanta. Hon tog också fram externt material för detta, som var alldeles utmärkt, och bildade sig en uppfattning. När bolaget kunde svara lugnande på hennes frågor fann hon inte skäl att motsätta sig affären. Jag sade då, och hävdar fortfarande, att övriga partiledare inte var informerade. Naturligtvis är det så - det är jag stolt över, och det borde även Mikael Damberg vara - att vi har en tradition i det svenska Regeringskansliet att folk kan tycka lite olika. Här fanns det en tjänsteman som tyckte att det här var dyrt, medan det fanns andra som tyckte att det var ett normalt pris. Styrelsen var enig i sin uppfattning, inklusive statens representant. I den externa rapport som togs fram tyckte man att det var ett rimligt pris. Vi ska inte ha en ordning i Sverige, tycker jag, där alla tycker likadant utan där folk tycker lite olika. Så har det säkert varit tidigare, och så tycker jag att det också ska vara i framtiden. Det är inget märkligt med det. Vad gäller Näringsdepartementets logg har jag ingen förklaring mer än att vår bedömning är att den inte ger en representativ bild av verkligheten. Dessutom kommer hela saken att granskas av KU. Då utgår jag från, Eva-Lena Jansson, att även statsministern kommer att bli kallad och få svara på frågor där. Det är heller inget konstigt med det. Eva-Lena Jansson frågar om jag tycker att Vattenfall har skapat värde genom Nuonaffären. Jag kan säga så här: Om man tar ett företags affärer och väljer bort de som är bra och bara räknar med dem som är dåliga får man en väldigt god utveckling för bolaget. Nu är inte verkligheten sådan. Vissa affärer är bra, vissa är dåliga. Jag kan konstatera att Vattenfall har givit betydligt mer utdelningar under den tid som den nuvarande regeringen suttit vid makten än med den förutvarande. Långsiktigt tycker jag att Vattenfall har utvecklat sig väl. Däremot är det uppenbart, som Ann-Charlotte Hammar Johnsson just har sagt, att det blev en alldeles för dyr affär på grund av lågkonjunkturen i Europa och på grund av att elpriserna sjönk väldigt kraftigt. Detta drabbade alla energibolag i Europa, även Vattenfall.

Herr talman! Först vill jag säga att jag välkomnar att Hammar Johnsson faktiskt säger att Moderaterna tar ansvar för och försvarar beslutet, för det är lite grann det som vi har saknat i diskussionen. Jag vill bara rätta henne på en punkt. Socialdemokraterna var starkt kritiska till beslutet, trots att vi inte hade den information som Regeringskansliet hade. Deras tjänstemän hade varnat för att det kanske var 30 miljarder för dyrt, och det fanns som skriftligt underlag inför beslutet. Socialdemokraterna valde att kritisera beslutet, inte bara för nivån på priset utan därför att det var oklokt att göra en så stor investering i holländsk gas när vi stod inför andra stora investeringar som vi tyckte var viktigare. Det hör till historieskrivningen. Det blir svårt för Peter Norman att försöka reda ut det här. Han säger att han har talat med lite olika aktörer. Det hade varit enklare om statsministern hade varit i kammaren eftersom han har varit med hela vägen, för det blir förvirrande för svenska folket och för oss som följer den här frågan när Peter Norman säger att han inte förstår hur Näringsdepartementets promemoria kan vara formulerad på det sätt som den är. Loggboken säger att Maud Olofsson talade direkt med Fredrik Reinfeldt och det inre kabinettet den 11 februari 2009. Den 12 februari 2009 skedde en återkoppling från den politiska ledningen. Sammanfattat kom man i Maud Olofssons samtal med Fredrik Reinfeldt och inre kabinettet fram till att det ej fanns skäl att säga nej till affären. Peter Norman säger att det finns lite olika uppfattningar, och det är bra att det finns lite olika uppfattningar. Jag håller med om det, för annars skulle vi ju tillhöra samma parti allihop och tycka exakt likadant i riksdagen. Det tror jag vore dåligt för demokratin och utvecklingen i Sverige. Problemet blir att regeringen och statsministern inte tar ansvar för det här beslutet och förklarar varför man valde att bortse från Näringsdepartementets tjänstemäns varningar om att det bolaget inte var värt det här. Man gav ju klartecken till affären. Nu försöker man säga: Det fattades inget formellt regeringsbeslut. Men jag hoppas att Peter Norman vet att regeringen tar ställning i många frågor utan att det finns ett formellt regeringsbeslut. Det är ju så regeringsarbetet går till. Det är ett kollektivt beslutsfattande i regeringen. Jag tycker att det är tråkigt att statsministern inte är här, därför att problemet är att någon måste tala osanning. Det kan inte vara så att både förra näringsministern, som säger att hon har informerat det inre kabinettet och de andra partiledarna, och Peter Norman, som säger att de andra partiledarna inte är informerade, har rätt. Någon har fel. Det är svårt att ställa frågan till dig, Peter Norman, för du var ju inte med i processen. Det måste vara statsministern som svarar på den frågan. Jag tycker att statsministern, herr talman, ska svara på interpellationer i riksdagen som berör statsministerns ansvarsområden. Han ska inte komma till riksdagen i varenda fråga och i vartenda sammanhang, för han har enskilda statsråd som är ansvariga för olika områden, men när det rör hans ansvarsområde bör statsministern enligt den ordning vi har i riksdagen faktiskt komma hit och svara på interpellationer. När det gäller att frågan granskas av KU finns det inget formellt skäl till att vi inte får diskutera den i vår kammare och ställa frågor till statsministern om den. Vi ska granska en affär som har kostat svenska skattebetalare väldigt mycket pengar. Jag tycker att det här är en fråga om ansvar. Det är en fråga om att våga ta ansvar för de beslut man har varit med och fattat. Man har tagit ett beslut som innebär att affären faktiskt blev av. Peter Norman har ju pratat med aktörerna, så låt mig ställa en ännu tydligare fråga: Menar Peter Norman att Statsrådsberedningen inte heller var informerad inför affären?

Herr talman! Jag vill börja med att upprepa det som jag sade i mitt förra inlägg, nämligen att styrelsen lät en extern finansiell rådgivare, Merrill Lynch, göra en oberoende värdering inför köpet. Svaret blev att priset var rimligt. Det är också så, som några har varit inne på, att visst kan man ställa sina interpellationer, men som jag också sade i mitt förra inlägg arbetar riksdagens kontrollorgan med frågan. Konstitutionsutskottet har fått ett ärende med rubriken Begäran om granskning av förutvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon. Det politiska ansvaret är nu föremål för KU-granskning, och därför är det rimligt, tycker jag, att processen inväntas då granskning kommer att ske. Angående själva affären kan vi alla i efterhand säga att det utan tvekan var en dyr affär och att Nuon efter förändrade marknadsförhållanden inte har presterat vad man hade tänkt vid köpet. Men med det sagt vill jag påpeka att priset dock var i linje med flera förvärv i branschen som gjordes vid samma tid. Köpet var inte på något sätt unikt för branschen, utan det var snarare tvärtom. Det är som finansmarknadsministern säger att det går att titta på en del och så plockar man ut en del av den och säger: Det är så här det är i verkligheten. Men så enkelt är det inte, utan det finns en helhet, och Vattenfall har både en historia och en framtid. Dessutom är det viktigt att poängtera att utmaningarna som Vattenfall står inför är mer omfattande än de nedskrivningar som man förknippade med Nuon. Det finns såväl konjunkturella som strukturella förändringar på energimarknaden i dess helhet, som vi alla väl känner till, och det är utmaningar som man nu tar tag i. Angående historiebeskrivning, herr talman, vill jag till sist tala om att jag i går var med Anders Karlsson, riksdagsledamot från Socialdemokraterna, på ett energimöte i Skåne, inte alls långt från Barsebäck. Backar man bandet och går tillbaka till Vattenfall under storskaliga expansionen ute i Europa som genomfördes under dåvarande S-regering och framåt ser man att det investerades i tysk kolkraft och kärnkraftverk. Detta skedde samtidigt som man avvecklade ett väl fungerande svenskt kärnkraftverk, nämligen Barsebäck, i förtid. Det var en enorm kapitalförstöring, och man hade inte alternativ på plats. Det, Mikael Damberg, är också en historiebeskrivning som behöver komma in i det hela.

Herr talman! Om man ska tro vissa moderata riksdagsledamöter är det mesta sossarnas fel. I den här frågan var det i alla fall en moderatledd regering som hade ansvar. Man skyller gärna på det tidigare statsrådet Maud Olofsson som faktiskt inte längre sitter i regeringen och dessutom inte har möjlighet, mer än i KU-förhör, att svara på frågor. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att dåvarande vice statsministern som tog ett ansvar inte får stöd av den statsminister som hon hade vid sin sida vid det tillfället. För att ge en historiebeskrivning kan jag läsa högt ur Regeringskansliets pressmeddelande från den 23 februari 2009. "Vattenfall går bra och utvecklas starkt. Förvärvet av holländska Nuon är ett naturligt steg i att skapa ett ännu större värde i Vattenfall. Förvärvet ger Vattenfall både en bredare produktionsportfölj och starkare kompetens." Det är regeringens syn på saken. När näringsutskottet sammanträdde den 12 mars 2009 deltog statssekreterare Ola Alterå, kanslirådet Viktoria Aastrup, politiskt sakkunniga Elisabeth Thand Ringqvist, koncernchefen Lars G Josefsson och tillförordnade kommunikationsdirektören Christopher Eckerberg från Vattenfall. Från Näringsdepartementet lämnade man information om regeringens syn på Vattenfalls planerade samgående med nederländska Nuon. Det var ganska välkänt vad regeringen tyckte i den frågan. Jag tycker fortfarande att det är välkommet om statsministern svarar på interpellationer som är riktade till honom i hans roll som regeringschef. I övrigt vet jag också att vi har olika syn på vem som ska svara på andra interpellationer, och samtal om det för jag ibland med talmannen.

Herr talman! Debatten om den här frågan har sönderfallit i två delar, och jag ska lägga till en tredje. Den första delen handlar om ifall statsministern ska svara på denna fråga när den samtidigt är anmäld för granskning i konstitutionsutskottet. Det kan man naturligtvis alltid diskutera. Det är dock en fråga för statsministern, och det finns exempel på tidigare statsministrar som i samma situation har valt att avstå från detta. Den andra delen handlar om ifall detta var en bra affär eller inte och hur Socialdemokraterna reagerade på detta. Det finns något som heter internet, och där kan man leta efter gamla pressmeddelanden. Det var inte helt lätt, herr talman, att hitta pressmeddelandet från Socialdemokraterna i denna fråga, men hos Bollebygds arbetarekommun finns den dåvarande företrädaren för näringsutskottet i Socialdemokraterna - han är tyvärr inte ledamot i riksdagen längre - och på hemsidan hittade jag ett pressmeddelande. I en direkt kommentar till Nuonaffären står det där att Socialdemokraterna är försiktigt positiva till affären. Dock tycker Socialdemokraterna att det är dyrt, och dessutom säger man att detta kan ge bra erfarenheter när det gäller hur man driver alternativa energikällor. Det är de tre saker som man säger: Man är försiktigt positiv, det är dyrt och det kan ge bra erfarenheter för svenska Vattenfall. Mikael Damberg säger att Socialdemokraterna inte hade någon åsikt i den här frågan, men gå in på Socialdemokraterna i Bollebygds hemsida så hittar du detta pressmeddelande! Det är borttaget överallt i övrigt, såvitt jag kan se, men där finns detta pressmeddelande. Det är utskickat från Socialdemokraterna och finns på papper också. Den tredje delen, herr talman, tar jag upp mot bakgrund av det som vi alla är överens om, nämligen att detta inte var världens bästa affär. Det kan man nu säga i efterhand. Det har att göra med, som statsrådet här redogjorde för, prisfall på elektricitet och många andra saker. Den fråga som inställer sig berörs i och för sig inte av denna debatt, men den hör till saken, nämligen vilken sorts företag staten ska driva. Det är en intressant fråga i detta sammanhang. Vi har sett att en del statliga företag haft expansiva planer långt utanför Sveriges gränser. Det gäller inte bara SAS, som naturligtvis flyger utanför Sveriges gränser; det är naturligt att man inte kan flyga enbart inom Sverige, det inser även jag. Vi har företag som Telia, det gamla Televerket, som funnits i Sverige under många år, sedan 1883 eller något sådant. Vi har LKAB och framför allt Vattenfall. Häromåret kom jag till Berlin av alla platser och möttes av stora affischer där man gjorde reklam för Vattenfalls olika produkter i Tyskland. När det gäller den våldsamma expansion som Vattenfall genomgick i början av 2000-talet - jag inser att det är svårt för den nuvarande regeringen att ta ansvar för det - kan man diskutera om det var rimligt. Då köpte man på sig tysk kärnkraft och kolkraft, och man gick också in i många andra länder. Det leder till frågan vad svenska statliga företag ska göra. Det är en sak som regeringen, och i det senare fallet riksdagen, måste fundera över. Det gäller både Vattenfall och Telia, där vi ju haft en del uppmärksammade fall som inte varit särskilt bra för Sveriges del.
Herr talman! Det första jag vill säga är att jag välkomnar Gunnar Andréns klarläggande om Socialdemokraternas ställningstagande beträffande Nuon, vilket är en bumerang till Mikael Damberg när han talar om ansvar. Det var ett bra klarläggande. Det andra jag vill säga är att jag fått en interpellation om huruvida statsministern var informerad och om han hade några uppfattningar i frågan. Mitt svar på frågan är kort och gott: Nej, han var inte informerad, och det var inte heller övriga partiledare. Jag förstår att det kan vara svårt att svälja med tanke på att man gått ut så hårt i sin retorik. Jag sade det i juli, det vet Mikael Damberg. Jag skrev det i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 26 juli, vilket Mikael Damberg svarade på. Det jag säger i dag är alltså ingen överraskning, utan det har jag sagt under en tid. För mig är det viktigt att försöka bringa klarhet i frågan. I och med att det enligt min uppfattning fanns felaktig information - att de hade informerats - tyckte jag att det var en poäng. Jag hoppas att Mikael Damberg håller med om att vi ska försöka bringa klarhet i frågan. Exakt vem som sagt vad till vem och vid vilken tidpunkt tycker jag är lämpligt att låta KU reda ut. De kan kalla in de personer de vill och fråga vad de vill. Det är nog det bästa sättet att få en bra genomgång av frågan, vilket jag förstås välkomnar. Låt mig gå tillbaka till Vattenfall. Mellan 1999 och 2006, den period då Socialdemokraterna hade regeringsmakten, ökade koldioxidutsläppen från 0 till 100 miljoner ton per år i Vattenfall. Hur gick det till? Jo, det gick till så att den dåvarande S-regeringen släppte igenom en gigantisk expansion av köp av kolkraftverk i Tyskland. Därtill gjordes stora kärnkraftsinvesteringar i Tyskland, som genom dåligt management tyvärr inte visat sig vara bra för Vattenfall. Man har fått skriva ned det med 117 procent, mer än värdet faktiskt, eftersom det tillkom kostnader för att iordningsställa området. Det är betydligt mer än nedskrivningarna i Nuon. En journalist bad att få ut dokument som klargjorde vad det fanns för analyser, regeringsunderlag, promemorior, samordningsdiskussioner, dialoger mellan bolaget och den socialdemokratiska regeringen under den perioden. Man hittade ingenting. Jag undrar därför: Hur gick det till när ni hade makten, Mikael Damberg, när ni släppte igenom denna brutala koldioxidframställning - från 0 till 100 miljoner ton om året - vid Vattenfall? Inga dokument finns. Hur gick samordningen till? Vem bestämde? Varför finns det inga promemorior över huvud taget?

Herr talman! Det är nästan så man önskar att Peter Norman var riksdagsledamot så att han i stället kunde ställa en interpellation till mig. Han ägnade det senaste inlägget mer åt att ställa frågor än åt att svara på de frågor jag ställer i interpellationen. Vi kan återkomma till det. Det intressanta här är vad Peter Norman säger. Peter Norman säger nu att vice statsminister Maud Olofsson far med osanning när hon säger att hon informerat de övriga partiledarna och att det varit en diskussion. Det är en ganska stor sak. Peter Norman satt inte i regeringen då, så jag anklagar inte honom. Problemet med den här diskussionen blir att den person som följt alla dessa turer rimligtvis är statsministern, och han skulle därför kunna reda ut hur det hela hänger ihop. Det är därför jag ställt interpellationen till statsministern. Vi får nämligen helt olika besked. Vi har också den andra vinkeln på svaret. Jag vet dock inte om det är ett bättre svar att säga att statsministern inte var informerad om att Vattenfall planerade att göra ett köp för ungefär 100 miljarder kronor. Det är ofattbart, skulle jag vilja säga. Vilket ansvar tar Sveriges statsminister i ett sådant läge? Det är en jätteviktig fråga för konstitutionsutskottet att granska ifall Sveriges statsminister inte har koll när ett av statens viktigaste bolag planerar att göra ett köp för nästan 100 miljarder kronor. Det handlar om ansvar, ansvar för Sveriges ekonomi, för skattebetalarnas pengar. Vi vet i dag att finansministern bör ha varit informerad eftersom Finansdepartementet hade synpunkter på köpet. Vi vet att vice statsministern var informerad och hade synpunkter. Att då säga att statsministern inte har ett ansvar gör att man undrar om allt detta handlar om att statsministern inte vågar ta ansvar för de beslut man fattar.
Herr talman! Jag tycker att jag har svarat tydligt på Mikael Dambergs interpellation. Var statsministern informerad? Nej. Då faller frågan varför han inte gjorde någonting, och inte heller de andra partiledarna. Jag kan konstatera att Mikael Damberg väljer att över huvud taget inte kommentera hur det gick till när Vattenfall blev den största miljöboven i Sveriges historia. Man släpper ut mer koldioxid än vad Sverige gör sammantaget - från 0 till 100 miljoner ton per år under perioden 1999-2006. Det finns inga dokument, inga promemorior, inga dialogprotokoll, inga anteckningar. Vattenfall, liksom övriga energibolag i Europa, lider av och har lidit av en betydligt längre lågkonjunktur än man kunde förutse från början, med låga energipriser och låg efterfrågan på el. Det slår ganska blint och brett över samtliga energibolag i Europa, Vattenfall inräknat. Vattenfall är där inget särfall. Vattenfall är ett särfall såtillvida att det ägs av svenska skattebetalare och ska vårdas på allra bästa sätt. Effekterna av lågkonjunkturen drabbar alla energibolag i Europa. Det kan vara beklagligt, men Vattenfall står inte ut som något speciellt och märkligt exempel. Vattenfall är som alla andra. Vattenfall ska nu genom vår försorg trycka tillbaka de höga koldioxidutsläppen, som tillkom under den socialdemokratiska regeringen, satsa mer på förnybart och försöka få ordning på bolaget så att svenska folket kan bli stolt över det.